Herr talman! Jag har deltagit i slutbehandlingen av dessa ärenden i utskottet och står som undertecknare av ett flertal reservationer. För centerpartiets del kommer dessa reservationer dock att motiveras av herr Torsten Bengtson, som har deltagit i realbehandlingen i vederbörande avdelning. Jag har begärt ordet närmast för att kommentera ett par motioner som utskottet har avstyrkt. Det gäller först motion I: 723, i vilken vi begär en omprövning av vägplanen i syfte att få till stånd en snabbare utbyggnad i regioner där det är angeläget att stödja näringsliv och bebyggelse. Den vägplan som vägverket nu arbetar efter innebär att man mycket starkt koncentrerar väganslagen till de expansiva områdena, främst storstadslänen. Herr Strandberg har nyss berört detta problem. Jag skulle vilja komplettera de siffror han nämnde med några uppgifter som berör skogslänen, d.v.s. alla fem länen i Norrland jämte Kopparbergs och Värmlands län, och behandla det avsnitt av vägbyggandet som är mest markant koncentrerat, nämligen anslagen till länsvägarna. För skogslänen räknar man för innevarande år med ett byggnadsanslag på 48,1 miljoner kronor, och detta anslag minskar successivt så att det år 1974 endast uppgår till 16 miljoner kronor. Samtidigt ökar, som herr Strandberg här anförde, anslagen även på detta avsnitt mycket starkt i storstadsområdena. Vi tycker att det är en olycklig utveckling, och det finns många instanser som har uttalat sig i samma riktning. I en skrivelse till rege ringen har länsstyrelserna i de fyra nordligaste länen påtalat dessa förhållanden och menat att en omprövning bör ske.

Vägfrågorna har praktiskt taget blivit bortglömda i den lokaliseringspolitiska debatten, anses det, och jag vill instämma häri. Det är alldeles självklart att ett ökat vägbyggande är en grundförutsättning för utvecklingen av näringslivet i lokaliseringsområdena. En sådan utveckling har man i andra sammanhang, t.ex. i propositionen om den fortsatta regionalpolitiken, sagt sig vilja stödja. Samtidigt kan också konstateras att vägtillståndet enligt 1968 års rapport fortfarande är otillfredsställande. Endast 35 procent av riksvägarna kan klassificeras som fullgoda, och över 50 procent av länsvägarna kan fortfarande inte anses godtagbara. Av naturliga skäl är det främst skogslänen som drabbas av den dåliga standard som ännu kan konstateras när det gäller vårt vägnät. Jag vill således yrka bifall till motionerna I: 723 och II: 822, i vilka begärs en omprövning av vägplanen för att främja en snabbare utbyggnad av vägnätet i regioner med svagt utvecklat näringsliv. I andra motioner som vi väckt och som jag endast kort skall beröra, eftersom fröken Pehrsson kommer att ta upp denna fråga, har yrkats på en utredning av frågan om fullständig täckning med statsbidrag av kostnaderna för den enskilda väghållningen samt av frågan om formerna för byggande och drift av enskilda vägar. Utskottet hänvisar till 1960 års utredning, vilken resulterade i ett betänkande om statsbidrag till enskild väghållning 1962 och riksdagsbeslut 1963. Utskottet framhål ler att detta riksdagsbeslut innebar betydande förbättringar i den statliga bidragsgivningen till den enskilda väghållningen. Dessa förbättringar var givetvis välkomna, men vi bör väl ändå se detta som en etapp mot ett helt avlastande av kostnaderna för de enskilda vägarna. Det kan väl ändå inte vara rimligt att en grupp människor belastas med vägkostnader som andra människor inte har i landet. Oftast gäller det här grupper som är handikappade i många avseenden: de har kostnader för långa resor, befinner sig ofta på en lägre inkomstnivå och har långt till service. Jag tycker nog att frågan om den enskilda väghållningen nu efter sju år är mogen för en omprövning. Jag är förvånad över att utskottet inte har passat på tillfället att hänskjuta dessa motioner till den utredning om vägarna som tillsattes under förra året. Jag tycker att det borde ha framlagts ett förslag härom. Vi kan inte låta nöja oss med det läge som för närvarande råder, utan vi som representerar glesbygden vill ha en ändring till stånd.

Herr talman! I motionerna I: 364 och II: 402 framhåller vi att i den trafikpolitiska angelägenhetsgradering som ligger till grund för den nuvarande vägplaneringen i vårt land prioriteras vägoch gatubyggandet i storstadsområdena samt byggandet av trafikleder mellan dessa områden. Det innebär att en ökad andel av väganslagen går till riksvägarna. Anslagen till länsvägarna minskas undan för undan. Från 1970 till 1974 minskas anslagen till länsvägarna med 65 miljoner kronor. I motionen framhåller vi att vi inte kan godta en sådan omfördelning av anslagen. Enligt vår mening skall regionaloch lokaliseringspolitiska åtgärder syfta till ett decentraliserat samhälle. Därvid skall vägpolitiken användas såsom ett medel. Ett över hela landet väl utbyggt vägnät är en förutsättning för att olika landsdelar skall få del av utvecklingen. Det innebär att länsvägarna måste tillmätas långt större betydelse än som sker vid den nuvarande vägplaneringen. Vi anser att 1971 måste i de olika länen byggandet av länsvägar ha minst lika stor omfattning som 1969. Planeringen för tiden därefter måste inriktas på skapandet av ett länsvägnät av den storlek som krävs för att en positiv befolkningsoch näringsutveckling skall nås i olika regioner. För att detta skall kunna förenas med de stora kraven på väginvesteringar i storstadsområdena måste de framtida väganslagen kraftigt ökas. Älvsborgs län hör till de län där kraven på en upprustning av länsvägarna är särskilt stora. Enligt den flerårsplan för byggande av länsvägar under perioden 1970—1974 som statens vägverk har tillställt länsstyrelserna skall under 1970 länsvägbyggandet i Älvsborgs län uppgå till 13,9 miljoner kronor. För de följande åren planeras emellertid kraftiga minskningar, och år 1974 beräknas blott 2 miljoner kronor för detta ändamål. Utskottet hänvisar i sin skrivning till Vägplan 70 och till propositionen, varav framgår att under 1969 flerårsplanerna för det statliga vägbyggandet och fördelningsplanen för bidragsgivningen till det kommunala vägbyggandet har reviderats. De nya planerna avser perioden 1970—1974. I enlighet med Kungl. Maj:ts direktiv för revideringen har planerna baserats på en trafikpolitisk angelägenhetsgradering av vägoch gatubyggnadsbehoven. En samordning av planerna har skett med hänsyn till fördelningen av de beräknade transportbehoven. Objektens samhällsekonomiska lönsamhet har i första hand varit avgörande för prioriteringen i planerna. När det gäller flerårsplanerna har härvidlag samtidigt beaktats näringslivets behov av tillfredsställande transportmöjligheter liksom också behoven av kapacitetsstarka trafikleder inom och mellan tätortsregionerna. Även behovet av vägförbindelser mellan kommunblockens ytterområden och deras centra har uppmärksammats i propositionen. Man frågar sig emellertid om detta behov kan tillgodoses ifall väganslagen skärs ned — och det så kraftigt som med 65 miljoner. Det är just med hänsyn till den angelägenhetsprövning propositionen framhåller som vi har velat hävda i våra motioner att det behövs en framtida ökning av väganslaget. Enligt Kungl. Maj:ts direktiv för revidering av det kommunala vägbyggandet skall i första hand hänsyn tas, som jag nämnde tidigare, till lönsamheten, i andra hand till näringslivets behov. Därefter skall behovet av trafikleder inom och mellan tätortsregionerna tillgodoses. Sist nämns behovet av vägförbindelser mellan kommunblockens ytterområden och deras centra, ett behov som verkligen inte får eftersättas. Det behövs alltså enligt vår mening ett ökat väganslag för framtiden och dessutom en sådan planering av vägbyggandet att hela samhället tillgodoses på ett tillfredsställande sätt. Herr talman! Jag yrkar bifall till motionerna I: 364 och II: 402.